Herr talman! Parlamentsval är viktiga händelser i en nations liv. Det val Sverige står inför nu i höst är viktigare än många andra. Det valet blir avgörande inte bara för vårt öppna och fria samhälle utan också för stabiliseringen av vår ekonomi och för allas vår välfärd och sysselsättning. Och valet blir i hög grad en kraftmätning mellan oss moderater och socialdemokraterna. Det är dessa två partiers politik som nu står emot varandra. Det är deras alternativ väljarna har att ta ställning till. Det framgick med all önskvärd tydlighet av Olof Palmes anförande alldeles nyss — fyllt av hätskhet och klyschor och ord, ord, ord. Var fanns de samhällsekonomiska realiteter som ytterst avgör allt det vackra Olof Palme talade om? Inte fanns de i Olof Palmes anförande. Därför står två vägar mot varandra. Den ena vägen innebär allt större utgifter för stat och kommun. Den andra innebär ökad sparsamhet med skattemedel i syfte att åstadkomma ökad tillväxt i vår ekonomi, återvunnen balans och — inte minst — ny framtidstro. Den ena vägen leder till urgröpt inflationsskydd i våra skatteskalor och ytterligare skattehöjningar, den andra till ett skattesystem som uppmuntrar de enskilda människorna att arbeta och spara och som hindrar inflationen att automatiskt höja skatterna. Den ena vägen är kantad med förbudsskyltar, centralt utarbetade, byråkratiskt kontrollerade styrningsföreskrifter. Den andra förutsätter frihet och ansvarstagande, möjligheter till anpassning och initiativ. Den ena vägen är alltså planhushållningens, myndighetsbeslutens och de detaljerade regleringarnas. Den andra är marknadsekonomins, en väg som låter avgörandet om produktionens inriktning ske hos enskilda, fullmyndiga medborgare. Dessa exempel belyser den grundläggande olikheten i värderingar — mellan socialdemokraternas kollektivistiska och socialistiska idésyn och dess motsats, en grundsyn byggd på tilltro till den enskilde individen och dennes förmåga att ta och bära ansvar. Det är två huvudfrågor som kommer att dominera valrörelsen. Båda är präglade av dessa motsatta värderingar. Båda blir bestämmande för vårt lands utveckling på både kort och lång sikt. Den ena frågan gäller val av politik för att återställa den ekonomiska hälsa som vårt land steg för steg förlorat sedan slutet av 1960-talet. Den andra är om socialdemokraterna skall ges möjlighet att förverkliga de kollektiva tvångsfonder som de under nära tio år verkat för med argument som skiftat efter de politiska konjunkturerna. Den första frågan belyses i våra och socialdemokraternas ekonomiska motioner. Deras motion är välskriven. Det erkännandet kan jag kosta på mig. Men den är också avslöjande. Den belyser de uppenbara motsättningarna mellan analyser av orsakerna till vårt lands ekonomiska problem och bristen på vilja och förmåga att framlägga de förslag som analyserna leder fram till. Slutsatserna stämmer inte med kartan. Slutledningarna har ”kortslutits”. Flertalet frågor står obesvarade. Och vårt lands problem olösta. Eller ännu mer svårlösta. Sverige behöver öka sin industriella kapacitet. Men vi kan inte bygga ut och effektivisera vår industri, om en allt större del av de tillgångar landet förfogar över tas i anspråk av den offentliga sektorn. Detta är socialdemokraterna medvetna om. Men de föreslår likväl vidgad offentlig sektor och ökade offentliga utgifter. Den höga inflationen måste bringas ned, och kreditmarknaden måste fås i balans. Men det stora budgetunderskott som Sverige brottas med lägger hinder i vägen. Detta är socialdemokraterna på det klara med. Likväl gör de ingenting för att rätta till budgetunderskottet. I själva verket kommer det att öka. Investeringarna i den konkurrensutsatta sektorn är alldeles för låga. Detta beror på bristande lönsamhet, på hög räntenivå delvis förorsakad av budgetunderskottet och av kostnadsoch skatteutvecklingen åstadkommen otillräcklig lönsamhet. Detta inser socialdemokraterna. Men de föreslår ändå ökade offentliga investeringar och åtgärder som måste leda till försämrad kostnadsutveckling och lönsamhet. Skattetryck och höga marginalskatter har fått nära nog förödande konsekvenser för arbetsvilja, produktivitet, investeringslust och ekonomisk tillväxt. Detta medger numera även socialdemokraterna. Men de föreslår likväl ytterligare höjt skattetryck. Vi moderater — liksom också tvåpartiregeringen, ehuru inte tillräckligt kraftfullt — har anvisat den nya väg vi anser ofrånkomlig för att återskapa balans i vår ekonomi. Socialdemokraterna vill däremot fortsätta ännu längre in på den gamla väg som lett oss in i vår obalans. Socialdemokraternas skuggbudget är en valbudget. De har inte det politiska modet att anvisa de åtgärder som Sveriges ekonomi kräver, dvs. de åtgärder som behövs just för att garantera trygghet och välfärd för de svaga grupper som Olof Palme så vältaligt pläderade för nyss. Jag avser åtgärder som behövs som garanti för att inte de generationer som kommer efter vår skall få ta på sig en våldsam skuldbörda och en våldsam räntebörda. Och när socialdemokraterna dessutom år efter år — alltsedan 1976 — påstått att allt vad trepartiregeringarna gjort varit felaktigt och förkastligt, har de blivit sina egna ords fångar. De orkar inte göra de erkännanden som man borde ha rätt att kräva av ett ansvarsmedvetet parti. Vad är det f. ö. som socialdemokraterna har drivit i oppositionsställning under de här åren, om inte precis det slags blockpolitik som Olof Palme alldeles nyss i sitt anförande gick emot? Har socialdemokraterna någon enda gång sträckt ut handen till stöd för de nödvändiga saneringsåtgärder som trepartiregeringen tvingades ta på sig efter att ha övertagit det dukade konkursbordet? Just därför att socialdemokraterna inte har vågat ta på sig ansvaret mullrar det i dag ute i det stora partiet. Där finns ansvarsmedvetna personer — personer som vågar debattera, som vågar ställa frågor och som vågar opponera sig mot den officiella socialdemokratiska politiken. Vad begär nu dessa socialdemokratiska opponenter? Jo, de offentliga utgifternas ökningstakt måste skäras ned. Sparandet i ekonomin måste öka. Resurser måste föras över till produktiva och sysselsättningsskapande investeringar i den utlandskonkurrerande industrin. Här finns ”ingen handlingsfrihet” , hävdar de opponenter jag tänker på, de sex socialdemokratiska nationalekonomerna. ”Ingen regering, oavsett dess politiska färg och sammansättning, kan undkomma dessa krav. Även en socialdemokratisk regering kommer att vara piskad att lägga fram och driva igenom omfattande sparplaner”, säger de. Även en sådan regering kommer att bli tvingad att se över flera av grundprinciperna för den offentliga sektorns verksamhet och finansiering. ”I långt större utsträckning än i dag måste man övergå till avgiftsi stället för skattefinansiering.” Detta måste ske redan nu, säger de. Att först under några år bedriva expansiv utgiftspolitik för att få fart på Sverige och därefter ta itu med underskottsproblemen, detta är ”rena illusionsmakeriet”. De kräver att socialdemokraterna skall ta både ett moraliskt och ett politiskt ansvar. ”Att enbart stå upp för populära lösningar och vara fluffig och vag om obehagliga beslut”, det alternativet fungerar helt enkelt inte i dagens ekonomiska verklighet. Detta är ord och inga visor. De sex talar t.o.m. om hållningslöshet. Om olika grupper ”tillåter sig att hänsynslöst driva sina särintressen, ja, då förblir vi” — dvs. socialdemokraterna — ”inte längre en folkflertalets rörelse utan blott en hopkokt valkoalition”. Herr talman! Självfallet påstår jag ingalunda att de sex politiskt sympatiserar med oss moderater. Vad de är ute efter är bara nödvändiga, konkreta åtgärder. Men inte bara det f. ö. utan något mycket mera: ett stort partis politiska ansvar. Det är av deras inlägg att döma för att slå vakt om det socialdemokratiska partiets anseende — förutom självfallet Sveriges ekonomi — som de riktar sina uppseendeväckande tydliga krav mot socialdemokraterna. Att sedan dessa krav överensstämmer med dem vi för fram i våra motioner beror på att dagens ekonomiska verklighet kräver sådana åtgärder, åtgärder som socialdemokraterna i sina stora motioner både direkt och indirekt avvisar. Vad debatten visar — vad man än må tycka om den -— är i varje fall hur splittrade socialdemokraterna i själva verket är i dag, knappt åtta månader före valet. Den visar att partiet saknar en enig och genomtänkt politisk linje i den ena av valets huvudfrågor. När svenska folket nu i höst väljer regering — det är ju det valet ytterst går ut på — vill det självfallet ha en regering som är beredd att ta itu med Sveriges kris och lösa våra problem; inte en regering som bara pratar om problemen, och inte en regering som bara väver in dem i recept som kan tyckas välsmakande för stunden men som för morgondagen gör det ännu värre för både den sjuke och dennes omgivning. Den trepartiregering som lämnade in i våras har med sin ekonomiskpolitiska strategi anvisat en väg ur krisen och visat hur man skall vrida utvecklingen åt rätt håll. Men den sjukes feberkurva ligger fortfarande alltför högt, därför att tvåpartiregeringen inte fullföljt medicineringen med tillräcklig kraft och tillräckligt målmedvetet. Den offentliga expansionstakten har emellertid hejdats. Om vi inte haft den ökade räntebelastning som statsutgifternas alltsedan 1960-talet uppbyggda automatik lett till, skulle läget i dag vara betydligt ljusare. Nu ökar i stället budgetunderskottet. Om ingenting åstadkoms som på allvar bryter trenden, kommer ett belopp som motsvarar 80 90 av statens samlade inkomster om tre år att gå åt för att betala amorteringar och räntor på statsskulden. Det innebär en omfördelning av våra samlade tillgångar utan motstycke i historien. Och vi fortsätter att leva i obalans gentemot omvärlden och med upplåning utomlands. Det allvarliga i bilden är att de investeringar vi behöver för att öka produktion och försäljning inte har åstadkommits. Om önskvärdheten av att åstadkomma investeringar är Olof Palme och jag överens. Hur det skall gå till är vi helt oense om. I Sverige har vi fortfarande ett alltför högt kostnadsoch ränteläge, och vi har outnyttjad kapacitet. Även om inflationstakten har bringats ned något, har vi alltjämt hög inflation. Bakom dessa negativa företeelser ligger det stora budgetunderskottet. Detta — och den offentliga utgiftsexpansionen — är dagens allt överskuggande problem. Det ger oss varken tillräcklig handlingsfrihet eller möjlighet att få till stånd den tillväxt i vår ekonomi som är ett villkor för garanterad framtida välfärd och sysselsättning. Transfereringarna måste anpassas till vad vårt land har råd med. Att låna tilltransfereringar innebär ökad räntebörda för oss alla, och den måste till sist betalas. Ju längre vi dröjer, desto tyngre blir den. En reell minskning av budgetunderskottet är en viktig åtgärd också för att öka utbudet av varor och tjänster i vår ekonomi. Då kan räntenivån pressas ned och inflationen dämpas. Medborgarnas intresse för att arbeta ökar. Företagens investeringar likaså. Skatteunderlaget breddas. Sysselsättningen förbättras. Det är bl.a. därför vi moderater föreslår åtgärder för att minska budgetunderskottet med en hel procent av bruttonationalprodukten. Herr talman! Ingen blir rik på att konsumera. Däremot på att producera. Ett land blir inte rikare, om det konsumerar mera. Däremot ökar landets välstånd, om vi producerar mera. Det är därför utbudssidan i vår ekonomi måste stimuleras och inte efterfrågesidan. Socialdemokraterna har ingenting lärt av det förflutna, inte ens av överbryggningspolitikens katastrofala konsekvenser. Deras stora ekonomiska motion utgör en enda lång bekräftelse på att de inte har lärt något. De väldiga satsningarna — tillsammantaget mer än 7 miljarder kronor — på offentliga investeringar löser självfallet inte Sveriges ekonomiska problem. De kan tvärtom leda till att problemen förvärras. Det program som socialdemokraterna har lagt fram måste skapa ökad obalans i ekonomin. Statens utgifter ökar när de borde minska. Trycket på kreditmarknaden blir hårdare. Därmed påverkas negativt både ränteläge och inflation. Det är inte investeringar i den offentliga sektorn som nu är viktiga — även om de kallas produktiva — utan sådana investeringar som så snart som möjligt ger ökad lönsam avkastning och snabbt bidrar till förbättrad handelsoch bytesbalans samt minskat budgetunderskott. Visst kan offentliga investeringar behövas — det skall jag ingalunda förneka — inte minst för att förbättra infrastrukturen och energiförsörjningen. Men samtidigt förhåller det sig så, att ju mera av statsmedel som satsas, desto mera ökar inte bara budgetunderskottet utan också konkurrensen med industriinvesteringarna, och desto större blir risken för inlåsningseffekter och felsatsningar. De offentliga investeringarna styrs inte främst av marknadens och konkurrensens hårda krav utan av politiska bedömningar och prioriteringar. Den kortsiktiga sysselsättningen blir ofta avgörande, inte vad som är långsiktigt bäst för vår produktion och därmed för vår framtida välfärd och sysselsättning. Motivet för de stora satsningarna är — nu som tidigare — strävan att hålla den inhemska efterfrågan uppe och överbrygga konjunktursvackan i avvaktan på bättre tider 1983. Men därmed blir tidsfaktorn också avgörande. Även om beslut skulle fattas av regering och riksdag nu i vår, lär någon nämnvärd effekt inte kunna ernås förrän nästa år, ett år som i finansplanen beskrivits som ”ett utpräglat högkonjunkturår”. Risken för övertryck i ekonomin kan då bli lika påfallande och få lika allvarliga följder som fallet var exempelvis 1979. Detta slags ”stop-and-go”-politik skapar — som OECD upprepade gånger påvisat — i regel större problem än dem man velat lösa. Nu som tidigare underskattar socialdemokraterna utbudssidan av vår ekonomiska hälsovård. När de någon gång säger sig vilja åstadkomma ökat utbud — för det gör de ibland — sker detta oftast på sådant sätt att syftet att få fart på ekonomin och stärka marknaden motverkas. Deras utbudspolitik har i regel blivit detsamma som ökad statlig och politisk styrning. Studera motionen! Där återfinns hela den långa raden av statliga insatser, via bolag, delegationer, stiftelser eller samordningsorgan, trots att det förflutnas erfarenheter borde ha lärt socialdemokraterna att detta slags politisering av det ekonomiska livet i längden får rakt motsatta verkningar. Den långsiktiga effekten blir ett sämre utnyttjande av landets gemensamma tillgångar än det vi skulle ha nått genom insatser inriktade på att stimulera enskilda människor och företag till skapande verksamhet. Det är bl.a. därför som en rejäl marginalskattesänkning kommer högst på den moderata önskelistan. Genom sänkta marginalskatter kan vi på nytt öka arbetsintensitet och produktivitet, rörlighet, initiativ och nyföretagande — med andra ord få fart på ekonomin. Våra förslag om bättre och rimligare skattevillkor för mindre och medelstora företag verkar i samma riktning. Det är just inom denna mycket stora grupp av arbetsamma människor som innovationerna, förnyelsen, föds och grunden läggs till morgondagens konkurrenskraftiga företag. Bibehållen rätt till avdrag för förluster genom risktagande, chansning och nysatsningar ökar förutsättningarna för det riskvilliga kapitalets avkastning. En kreditpolitik som syftar till att lätta restriktioner och konkurrenshämmande företeelser på marknaden återger vårt bankväsende dess tidigare uppgift att förmedla riskvilligt kapital till nyskapande insatser. Förbättrade sjukförsäkringsregler förhindrar okynnesfrånvaro och ökar produktiviteten och effektiviteten inom våra företag och inom hela samhällsekonomin. Vi får bättre avkastning på det arbetande kapitalet till gagn för hela vårt välstånd. En rimligare och rättvisare familjebeskattning och större valfrihet för barnfamiljerna leder till ett bättre utnyttjande av de potentiella resurserna när det gäller både ekonomi och omsorg som här står till förfogande. En utbildning inriktad på kvalitet och på att ta till vara olika individers skilda förutsättningar ger nya resurser för nyskapande, mindre spilltid och större möjligheter för enskilda att konstatera att ”kunskaper alltid lönar sig”. En smidigare arbetsmarknadslagstiftning leder till att folk som inte har arbete tar anvisat arbete eller att folk som har mindre betydelsefulla arbetsuppgifter övergår till mera betydelsefulla, när sådana står till förfogande. En bättre MBL-lagstiftning ökar effektiviteten hos företag och myndigheter, minskar kostnaderna och ökar produktionen av både varor och tjänster — offentliga såväl som privata. Ökad lärlingsutbildning, en till efterfrågan anpassad lönesättning samt en industrioch hantverkslinje inom gymnasieskolan bidrar till att bota ungdomsarbetslösheten, likaså insatser ägnade att förändra den attityd till produktivt arbete som — under inverkan bl.a. av massmedia — skapats i alltför hög grad hos den unga generationen. Sänkta arbetsgivaravgifter i det inre stödområdet kan sätta fart på investeringar och satsningar i de delar av landet där den tidigare selektiva stödpolitiken visat sig inte nå resultat. I samband med investeringspolitiken ägnar socialdemokraterna stort utrymme åt den sjunkande bostadsproduktionen. Sida upp och sida ner beklagar de i sin motion den vikande tendensen på småhusmarknaden. Men de nämner inte med ett enda ord att en viktig orsak härtill är den skatteomläggning som de själva drivit fram. Att avstå från de avdragsbegränsningar av Kleppemodellen som ingår i överenskommelsen vore ett långt bättre sätt att öka byggandet än att höja dyra subventioner. Motsvarande utbudsstimulans skulle också åstadkommas då det gäller nyföretagande och risktagande över huvud taget genom att man avstår från skatteöverenskommelsens förbud mot kvittning mellan olika förvärvskällor. Men det är inte bara detaljer i skatteförslaget — viktiga i och för sig — som myndigheter och flertalet organisationer utsatt för en närmast förödande kritik. Det är fråga om invändningar av principiell natur. De rör skatterättsliga grundsatser och den enskildes rättssäkerhet. Kritiken avser också kontrolltekniska spörsmål. Skattesystemet blir än mer krångligt, säger remissinstanserna, och mera svåröverskådligt än det redan är. Och det räcker sannerligen. Allvarligast är emellertid den kritik som avser effekten av skatteförslaget. Det får inte, menar man, de positiva verkningar på arbete, produktivitet och sparande för hela den svenska ekonomin som den s.k. reformen avsåg. Läs bl.a. Kooperativa förbundets remissvar! Sällan har nattliga nöjen fått sådana följder — det är kontentan av remisskritiken. Mot den bakgrunden vore det enda rätta att se sanningen i vitögat och att nu i vår lägga fram förslag till marginalskattereform och vänta med allt det övriga till dess att det tillfredsställande klarlagts hur det svenska skattesystemet skall kunna förbättras. Det är vi moderater självfallet beredda att medverka till men inte till att försämra det. Det är tillräckligt dåligt som det är. Gå ut och fråga folk, om ni inte tror mig! Och så, herr talman, löntagarfonderna, den andra huvudfrågan i valrörelsen — tvångsfonder som enligt de ursprungliga intentionerna, vilka aldrig övergivits, skall ge facket ”makten över företagen”. ”Nu tar vi över.

Herr talman! Jag åhörde med stigande häpnad Gösta Bohmans anförande. Hans första frågor var: Centern, finns den? Folkpartiet, finns det? Den borgerliga tvåpartiregeringen, finns den? Herr Bohman lyckades kämpa sig igenom 30 minuter av nästan oavbrutet skällande på socialdemokraterna, varvid han i stort sett förteg att landet har en regering. Han åberopade inte ens det gamla brevet till käre Gösta från tillgivne Thorbjörn. I det utlovades ju 12 miljarder kronor i besparingar. Men där blev herr Bohman grundlurad, det blev inga 12 miljarder. Även den förtreten svalde han. I stället lämnade han dessa värda personer att sitta och huka i bänkarna med sina kontraktionsproblem. Att ni står ut med en sådan behandling! Också en annan sak i Gösta Bohmans anförande var märklig. De två borgerliga trepartiregeringarna, har de funnits? Tydligen inte i herr Bohmans värld. Han gav ju en dyster skildring av Sveriges ekonomi, utan att för ett ögonblick ge sken av att moderaterna bar något ansvar. Men ni har ju i nästan sex år haft en dominerande ställning i den borgerliga politiken, och resultatet av ert ekonomiska fögderi är ett misslyckande. Se på prisutvecklingen, där uppgången har varit 82 20 under den borgerliga regeringstiden! Det är mycket värre än i andra europeiska länder och värre än någonsin tidigare i Sverige. Under samma tid har investeringarna minskat med 25 90. Det produktiva sparandet under vår regeringstid uppgick till 15 96 per år. Nu är det nere i5 20. Moderaterna har haft chansen att styra Sverige, men de har misslyckats på ett sätt som ingen regering i Sverige kunnat visa upp en motsvarighet till, jag vågar påstå under detta sekel. Det trista faktum är att moderaterna är förbrukade som regeringsparti. Herr Bohmans anförande var ju en bekräftelse på detta. Och när han skulle tala om vad moderaterna efter detta katastrofala misslyckande som regeringsparti skulle göra hade han ingenting annat att dra till med än en politik som har misslyckats i andra länder. Det var ju Margaret Thatchers politik och Reagans politik, som har lett till växande arbetslöshet och minskad tillväxt. Här stod herr Bohman t.ex. och talade om att skälet till att man skulle försämra sjukförsäkringen för arbetarna var att man då skulle få ökad vinst på kapitalet. Det var inte för att få besparingar för statskassan, utan motiveringen var: Om ni ser till att arbetarna inte får ersättning när de blir sjuka, så ökar kapitalägarnas vinst. De behöver inte bekymra sig för sjukdom, emedan tjänstemän kunde ha sin sjuklön. Det var alltså ett oerhört gammalt klasstänkande och en gammaldags nedlåtande syn på de människor som utför kroppsarbete i Sverige. Må gudarna bevara oss för en ny moderat regeringsperiod! Så till skatten. Jag förstår att besvikelsen lyste om herr Bohman därför att remisskritiken inte var värre. Med få undantag var det bara väntade politiska synpunkter. Sedan tycker jag att vi naturligtvis också skall titta på den administrativa kritiken, där man måhända kan hitta en mängd uppslag till förenklingar. Men annars lyser besvikelsen om herr Bohman och herr Adelsohn på grund av att remisskritiken inte gav honom mer ammunition. Det är på det sättet att moderaterna alltid sänker skatten i oppositionsställning, men när de kommer i regeringsställning höjer de den. Det går att sänka skatten om bara viljan finns, sade herr Bohman 1976, men därefter satt han i regeringen och höjde 70 skatter. Så länge moderaterna satt i regeringen höjdes en skatt var tredje vecka, och det totala skattetrycket steg med 34 96. Detta är sanningen. Det är likadant i dag. Moderaterna lovade ju att sänka skatten med 7 miljarder, men så satt de i regeringen i 103 dagar, och då gick de ut och förkunnade: Det går tyvärr inte att sänka skatten. — Nu är herr Bohman i opposition igen, så nu är han i farten som skattesänkare. Om man ser på den moderata motionen, finner man att motionärerna vill ge sken av att skattesänkningar inte kostar någonting. Det är illa. Man föreslår skattesänkningar på något tjugotal miljarder — utan finansiering — vilka alla skulle bidra till att ytterligare förvärra statsfinanserna.

Herr talman! Jag tackar för den senaste, förnämliga komplimangen, som vittnar om att Olof Palme är en anspråkslös person. Då det gäller kunskaper i ekonomi borde Olof Palme ha varit med i gruppen men kommit allra sist. När man lyssnar på Oiof Palmes kritik av mitt anförande kan man konstatera att han inte gick in i en enda konkret ekonomisk fråga. Det var bara det vanliga ordsvamlet, och det började på det vanliga sättet: Med "stigande häpnad står jag här och lyssnar på herr Bohmans anförande. Hur många hundra gånger har jag inte hört Olof Palme ge uttryck åt sin häpnad! Någon gång borde Olof Palme kunna gå upp och säga: Nu är jag inte ett dugg häpen, för nu är det samma visa som sjungs än en gång. Men fortfarande är Olof Palme precis lika nybadad i det hänseendet när han kliver upp. Jag väntade mig också det vanliga uttrycket att Gösta Bohman ”står och skäller”. Jag vet inte hur många hundar herr Palme har, men jag vet att herr Palme har ett favorituttryck, och det är ordet ”skälla” när han talar om att motparten för fram sakargument mot den socialdemokratiska politiken. Ett gott råd: Sluta med det så blir det lättare att föra debatt! Sedan tycker jag — nu skall jag gå till saken — att Olof Palme borde vara smickrad över att jag i stället för att tala om tvåpartiregeringens politik riktar mina attacker mot Olof Palmes parti. Det gör jag därför att jag betraktar er politik som raka motsatsen till den ekonomiska politik som trepartiregeringen förde och som tvåpartiregeringen fullföljer i sina huvuddrag. Meningarna kan vara delade i detaljer, och jag brukar inte skräda orden när jag tycker att det man gör i regeringen är fel. Men i sina huvuddrag är det en politisk linje som trepartiregeringen och sedermera tvåpartiregeringen stått för, medan socialdemokraterna står för en rakt motsatt ekonomisk politik — en politik som kommer att göra våra problem ännu större, som kommer att utsätta vår välfärd för ännu större påfrestningar och som kommer att göra den åtstramningspolitik som krävs i framtiden ännu hårdare för de människor som har det besvärligt. Därför är Olof Palme huvudmotståndare i politiskt och ekonomiskt hänseende, och det är därför som jag riktar mig emot honom. Låt mig sedan bemöta Olof Palmes anklagelser mot mig för upprepade skattehöjningar. De är osanna. Glöm inte bort vad som hände här i riksdagen i början av 1970-talet när socialdemokraterna gick ut och sade: Nu genomför vi världens största skattereform. Hela svenska folket skall få sänkt skatt. Men aldrig har skattekvoten stigit så mycket som fram till 1976 då de tre borgerliga partierna tog över. Under de tre borgerliga partiernas period låg skattekvoten still, om jag bortser från kommunalskatterna. För dem var vi inte ansvariga. Vi höjde inte skattekvoten under den tid som vi satt i regeringarna. Jag hade hoppats att Olof Palme skulle ha detta fullt klart för sig. När Olof Palme riktar attacker emot oss för att vi skulle föra en samvetslös reaktionär politik som skadar de fattiga i samhället, då borde Olof Palme rikta exakt samma kritik emot de sex socialdemokratiska ekonomer som för att rädda partiets anseende offentligt går ut och talar om vad de tycker om socialdemokraternas ekonomiska politik. Olof Palme skulle också kunna rikta sin kritik mot ekonomerna i OECD-organisationen nere i Paris. Där sitter de och analyserar och skriver om Sveriges ekonomi och ger den ekonomiska politik som trepartiregeringen och tvåpartiregeringen har stått Vi kunde ha gjort mer, Olof Palme. Det är alldeles riktigt. Vi kunde ha gjort mer, men vi nådde inte ända fram i den situation som vi befann oss i. Det skulle ha funnits bättre fog för kritiken i det här hänseendet, om det hade förhållit sig så att socialdemokraterna hade gjort någonting för att styra politiken i rätt riktning. Men varje åtgärd som trepartiregeringarna genomförde gick socialdemokraterna emot och lade fram överbud. Det är det som har gjort det svårt att snabbare få ordning på Sveriges ekonomi. Vi har kommit en bra bit på väg. Med ”vi” menar jag faktiskt de två övriga borgerliga partierna som är representerade här i salen och moderaterna själva. För Olof Palme började tidräkningen 1976. Det finns ingen tid för honom före 1976. Olof Palme talar hela tiden om de då växande budgetunderskotten. Under hela 1970-talet hade vi emellertid underskott i den svenska budgeten. Har Olof Palme glömt bort det? Roten och upphovet till eländet i vår ekonomi ligger förankrade i 1960-talet, i den automatik som då byggdes upp. Det är de problemen som vi brottas med i dag. Men Olof Palme vill inte se tillbaka. Det påstås ju — jag vet inte om det är sant — att anledningen till att kräftan går baklänges är att den på det sättet vet var den har varit. Där finns alltså ingen likhet mellan Olof Palme och kräftan mer än färgen, och det är ju alltid något. Nu gäller emellertid politiken framtiden, Olof Palme. Hur skall vi klara de problem som vi tydligen alla är medvetna om? Hur skall vi kunna till en kommande generation lämna över ett land med ökad välfärd och bättre garantier för sysselsättning än vad vi kan ge i dag? Det är detta det gäller. Där får vi inga som helst svar från Olof Palme. Det ligger två skilda vägar öppna för oss alla. Vi kan välja en sund och nödvändig ekonomisk saneringspolitik å ena sidan och å andra sidan hänge oss åt visioner och löften och fortsätta in på den väg som har skapat de problem vi kämpar med i Sverige i dag. Det är den skiljevägen som svenska folket kommer att stå inför vid höstens val.

Herr talman! Jag är alls icke häpen. Skämtet om kräftan har jag hört herr Bohman dra så många gånger att det börjar bli en gammal skivbekant. Felet med det är bara att röda kräftor inte kryper. Krypande kräftor är i allmänhet mörkblå eller mörkgröna. Men herr Bohman får gärna fortsätta att dra den här vitsen många gånger till — jag skall inte någonsin bli häpen. Men bakom detta ligger en verklighet, och jag skall gärna se bakåt. Mellan 1970 och 1976 var prisstegringarna i Sverige lägre än i Europa. 1976-1982 har de varit högre än i Europa — betydligt högre än under socialdemokratins tid. Under socialdemokratins tid låg det produktiva sparandet i samhället på 15 20, i decennium efter decennium. Under den borgerliga tiden har det sjunkit till 5 26. Det är en katastrofal utveckling för framtiden. Under de sex första åren på 1970-talet hade vi ett visst men ganska begränsat underskott i vår utrikeshandel. Nu har underskotten varit katastrofala och lett till en statlig upplåning i utländska banker på 60 miljarder kronor. Tillväxten var ganska hygglig — även om ni talar om förlorade år. Hade vi haft den tillväxten nu, hade vi haft 60 miljarder kronor mer att dela på. Det var en bra politik, jämfört med den vanvård av Sveriges ekonomi som ni har bedrivit. Till slut tvingas Gösta Bohman, plågat och defensivt, erkänna att han har regerat och att han inte nådde ända fram. Det egendomliga är, att ju längre de borgerliga partierna regerar, desto mer skyller de på socialdemokratins politik under 1960-talet. Men därmed har ni ju bevisat att ni icke är regeringsdugliga, att ni inte kan regera landet. Om ni för varje år av misslyckande måste höja tonen i skällandet på socialdemokraterna så är det beviset för att ni saknar förmåga att regera landet. Vi är i stort sett — med alla de mänskliga misstag som begås — stolta över den politik som vi bedrev. Det kan inte ni vara, och det är skillnaden. Det är kusligt att läsa den moderata motionen. Moderaterna vill gärna framställa sig som rakryggade, som att de tar ansvar, säger sanningar. Men i hela denna oändligt långa motion finns det inte ett spår av ett parti som tar ansvar för sina gärningar. Moderaterna skyller på socialdemokratin, och de skyller på de andra, dvs. center och folkparti, som inte begrep. Men de säger aldrig: Vi gjorde misstag, vi förmådde inte, vi lyckades sämre än någon annan regering i Europa. När vi lämnade regeringsmakten var budgetunderskottet 1 miljard, eller 190 av BNP. I dag är budgetunderskottet 13,5 26 av BNP. Den offentliga sektorns ekonomi raserades totalt, därför att ni inte förmådde hålla i statsutgifterna. Och så skyller ni på de andra. Ni skyller på expansionen 1979, när ni i själva verket ville ha en mer expansiv politik än folkpartiregeringen då ville ha. Nu låter ni folkpartiregeringens politik hängas ut. Också jag var kritisk mot den, men inte skall man vara det på detta fega, moderata sätt — moderaterna ville ju själva just då ha mera expansion. Jag läser vidare i den moderata motionen. Där finns ett antal att-satser, och man tror naturligtvis att de står för moderaternas politik. Men så är det inte. De omsätts nämligen icke — åtminstone inte mer än i ett visst antal fall —i yrkanden, som skulle kunna kosta pengar. Moderaterna radar upp allt vad de vill göra, och så säger man: Detta är moderaternas politik. Men försiktigtvis yrkar man inga pengar för det här, för då skulle löftespolitiken bli uppenbar. På det sättet kan man alltså säga: Visst, vi vill sänka skatter för sammanlagt minst ungefär 20 miljarder kronor. Man försöker ge sken av att detta ingenting kostar. Man lovar studenterna mera pengar i höjda studiemedel. Det skulle kosta 300 miljoner. Men för moderaten kostar det ingenting, för de skall minska bidragsdelen, och det ger litet pengar om 20 år. Man vill också införa vårdnadsersättning, skatteavdrag för barnomsorg osv., och man säger: Det kostar ingenting, för på det sättet behöver man färre daghem. Men det finns inget belägg för det. Man går vidare och säger: Vi skall ner till 1970 års skattenivå. Det skulle ju kosta 60 miljarder. Sedan skall man ta bort budgetunderskottet. För det skall man spara 160 miljarder. Men sådana resultat är det ju ingen som tror Det här är alltså en blandning av reaktionära besparingar som drabbar utsatta grupper som arbetslösa, sjuka och andra och en fullkomligt hämningslös löftespolitik när det gäller att ge förmåner till aktieägare, näringsliv och välbeställda grupper i samhället. Det innebär en löftespolitik som när det gäller de statsfinansiella konsekvenserna t.o.m. överträffar vänsterpartiet kommunisternas. Moderaterna är icke längre ett ansvarsfullt och rakryggat parti. Moderaterna börjar mer och mer bli ett ansvarslöst och ganska fegt löftesparti.

Herr talman! Jag liksom kammarens övriga ledamöter kan konstatera att Olof Palme inte är beredd att ange vilken inriktning Sveriges politik skall ha i framtiden för att vi skall komma ifrån den ekonomiska politik som har fört ossin i våra stora bekymmer. Han villi stället tala om det förflutna.

Allt detta skedde under tiden fram till 1976. Alldeles före 1976 års val rann en tredjedel av den svenska valutan ut ur landet och framtvingade hårda kreditåtstramningsåtgärder. Den gamla regeringen satt då fortfarande kvar som expeditionsministär. Kort därefter följde devalveringen. Detta var vad som hände före ”vår tid”. Olof Palme kan naturligtvis säga att han har glömt en del. Ekonomi intresserar honom inte lika mycket som en del annat. Låt mig emellertid påminna om — det kan vara bra att få med litet fakta i den här debatten — att redan 1965 års långtidsutredning, som alltså arbetade på Olof Palmes tid och som innehöll en utblick fram mot 1980-talet, varnade både för de offentliga utgifternas expansion i Sverige, som skulle kunna få allvarliga följder för vår ekonomi, och för det hotande underskottet i vår budgetoch bytesbalans. Samma huvudtema fanns kvar i 1970 års långtidsutredning, som också påvisade hur besvärligt Sveriges jämviktsläge var och som varnade regeringen för att fortsätta den politik som dittills hade bedrivits. Det här var alltså långtidsutredningar som arbetade under den socialdemokratiska tiden. Även 1975 års långtidsutredning pekade på konsekvenserna av den snabba expansionen av offentliga utgifter och på hur nödvändigt det var att begränsa konsumtionen och att föra en annorlunda politik än den som dittills förts. Vi moderater stod här i kammaren och fick ta emot vad Olof Palme kallar för ”skäll”, när vi varnade för konsekvenserna av den politik som då bedrevs. Jag har påmint Olof Palme om det, men Olof Palme vill inte bli påmind om kräftor och annat — om Olof Palme har tid att lyssna på mig en liten stund. Jag har påmint om att vi väckte motioner här i riksdagen om att riksdagen skulle ta beslut om att de offentliga utgifterna i princip inte skulle få växa snabbare än bruttonationalprodukten. Har Olof Palme glömt det? Och har han glömt hur ni hånskrattade åt mig när vi förde fram de kraven, krav som i dag förs fram ute i Europa som ett medel mot den ekonomiska sjuka som även andra länder drabbats av på grund av att de fört i stort sett samma politik som Sverige förde fram till 1976? Det är här inte fråga om en kapitalismens kris, utan det är i hög grad en fråga om demokratins kris, om demokratins förmåga att stå emot, förmåga att föra verklighetens språk, förmåga att inte bara hänge sig åt löften som Olof Palme gör här i talarstolen gång på gång. När skall Olof Palme ta ansvaret? Analysera de sex ekonomernas kritik av den egna politiken! När jag säger samma sak som sex socialdemokratiska ekonomer eller OECD är jag reaktionär, då är jag vettlös och då tänker jag inte på de svaga. För samma argumentation mot utomstående, opartiska och självständigt tänkande ekonomer i stället! Jag tror att det skulle bli mer balans i debatten och vara mer fruktbringande för de människor som ute i Sverige sitter och lyssnar och vill veta sanningen om Sveriges ekonomi och inte bara lyssna till fraser av det slag som Olof Palme slänger ur sig. Jag tycker att det är trist att det skall behöva vara på det sättet.

Herr talman! Utvecklingen i vår omvärld är i hög grad styrande för den ekonomiska utvecklingen också i vårt eget land. Det är ett perspektiv som alltför ofta glöms bort i den inhemska debatten, och så har det varit också här i dag. Den ekonomiska utvecklingen i västvärlden har under 1981 präglats av stora problem. Arbetslösheten har ökat kraftigt ute i Europa. Miljoner och åter miljoner människor går arbetslösa. Problemen är av en omfattning som vi har mycket svårt att göra oss en föreställning om här i Sverige. Jag tycker verkligen att Olof Palme med sitt stora internationella intresse — ett engagemang som jag verkligen respekterar — borde påminna sig detta samband och inte argumentera som om Sveriges problem vore helt oberoende av situationen i vår omvärld. Den senaste prognosen från OECD pekar på möjligheten av en internationell konjunkturuppgång under andra halvåret i år. Det kommer i så fall att ge värdefull draghjälp åt den svenska ekonomin. Men uppgången förutsätts bli relativt långsam, och av allt att döma har vi att räkna med en fortsatt ökning av arbetslösheten i Västeuropa även under 1982. Det finns möjligheter till internationell draghjälp för Sverige längre fram under 1982, om de positiva inslagen i prognoserna skulle slå in: en internationell konjunkturuppgång, viss dämpning av inflationsnivån och förhoppningsvis en sjunkande internationell räntenivå. Men det befriar oss inte från att här hemma se om vårt eget hus. Helt avgörande i detta sammanhang är att vi kan hålla ett kostnadsläge som inte är högre än våra viktigaste konkurrentländers och att vi kan frigöra resurser för offensiva satsningar inom den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv. Detta är själva utgångspunkten för regeringens ekonomiska politik. Och det är vår bestämda övertygelse att denna ekonomiska politik konsekvent måste drivas vidare. Det är på den vägen vi kan komma ur den ekonomiska krisen och skapa en stabil bas för sysselsättning och fortsatt välfärdsutveckling. Även om vi är väl medvetna om problemens allvar, får vi inte låta pessimismen ta överhanden. Olyckskorparnas kraxande, de feta, överdrivna rubrikerna med ord som brukats så ofta att de mist sin valör, kan få oss att förlora perspektivet. Då är det lätt att resignera och drabbas av handlingsförlamning. Vi måste våga vara optimister. Sverige har goda möjligheter att lösa sina problem. I förhållande till många andra länder står Sverige väl rustat. Samtidigt måste vi vara medvetna om att den ekonomiska situationen ställer krav på oss alla som politiker och som företrädare för olika samhällsintressen: krav på initiativ och konsekventa åtgärder, krav på gemensamma tag och samarbete över traditionella intressegränser. Utvecklingen under 1981 visar också att det med rätt insatta åtgärder och en tillräckligt konsekvent politik går att påverka utvecklingen. Det tänker jag vidhålla, även om Olof Palme tycks bli irriterad av att jag påminner om dessa fakta. I en internationell jämförelse har Sverige klarat sig bra i några viktiga avseenden. Sverige tillhör de tre å fyra industriländer som har den absolut lägsta arbetslösheten — långt under genomsnittet för OECD-området. Sverige tillhör de fem å sex länder i Västeuropa som har den lägsta inflationstakten och är ett av de länder i världen som har den högsta levnadsstandarden. Vi har alltså i Sverige i många avseenden ett förmånligt utgångsläge. I flera avseenden har den svenska ekonomins utveckling blivit positiv under 1981. Inflationstakten har kraftigt kunnat dämpas. För första gången på flera år har inflationen gått ned under 10 96. Det har varit en följd av aktiva åtgärder från regeringens sida. En nyckelroll spelade höstens momssänkning, som förhindrade att devalveringen fick slå igenom i form av höjda priser. Devalveringen och höstens ekonomiska stimulanspaket har medfört ett förmånligare kostnadsoch konkurrensläge för den svenska industrin. På sikt kommer detta att ge resultat också i form av ökad sysselsättning och ökade investeringar. Men en absolut förutsättning för detta är att devalveringens positiva effekter inte äts upp av en oförmånlig kostnadsutveckling. Kampen mot inflationen måste därför ges en mycket hög prioritet också under 1982. Därför är det så allvarligt att socialdemokraterna i sitt budgetalternativ för fram förslag som kommer att sätta ny fart på inflationsbrasan. Handelsbalansen har kraftigt förbättrats under 1981. Det handlar om en förbättring på ca 8 miljarder jämfört med året innan. Lånebehovet har minskat. För ett år sedan pekade det svenska lånebehovet utomlands på 22-25 miljarder. Den verkliga siffran blev 9,3 miljarder. Arbetslösheten har hållits nere. Låt mig påminna om att LO i sin vårrapport förra året hävdade att antalet arbetslösa vid årsskiftet skulle uppgå till 180 000. Den verkliga siffran blev 125 000. Det visar att regeringens insatser gett resultat. Men självklart är även den siffran för hög, och kampen mot arbetslösheten kommer att vara lika angelägen för regeringen under 1982. Den kampen får föras på två plan: kortsiktiga insatser och insatser som på sikt ger en stabil grund för vår sysselsättning. Dessa olika positiva faktorer innebär inte att Sverige kommit ur den ekonomiska krisen. Det fordras fortsatt tålmodigt arbete. Men Sverige är på rätt väg. Det finns kvarstående allvarliga problem i den svenska ekonomin, problem som måste redovisas. Statens och kommunernas utgifter är fortfarande alltför höga i förhållande till våra resurser. Industriproduktionen och industriinvesteringarna ligger på en oacceptabelt låg nivå. Denna utveckling måste brytas. Det kan bara ske genom en kombination av stram budgetpolitik och offensiva satsningar för den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv. Det sparprogram som mittenregeringen presenterat i årets budgetförslag är det mest omfattande som någon svensk regering presterat. Det är inte någon populär och insmickrande budget som lagts fram inför valet. Budgeten är uttryck för en nödvändig politik i en kärv ekonomisk situation. Människor kräver med rätta av oss politiker. modet att våga ta också impopulära beslut i en besvärlig situation. Samtidigt skall vi komma ihåg att åtstramningen sätts in i ett land som ligger i toppen på världens standardliga och med ett socialt trygghetssystem som hör till de mest utbyggda i världen och att den nödvändiga åtstramningen sker under hänsynstagande till de svagaste grupperna i samhället. Även i årets budget har vi skapat ett utrymme för förbättringar för särskilt angelägna ändamål. De sämst ställda pensionärerna, med låg eller ingen ATP, kommer att få ytterligare ett pensionstillskott. Vi gör särskilda satsningar för att stödja handikappade och för att underlätta för arbetslös ungdom att få arbete. Vi sätter in nya resurser för att bekämpa skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Åtstramningen på den kommunala sidan kombineras med en förstärkt skatteutjämning för att hjälpa de fattigaste kommunerna. Oppositionen framträder som två direkta motpoler — ståndpunkterna är lika oförenliga nu som när man i höstas skulle ta ställning till regeringens ekonomiska stimulanspaket. Jämfört med regeringens budget vill socialdemokraterna öka statsutgifterna med ungefär 6,5 miljarder, medan moderaterna tvärtom vill spara nästan lika mycket. Det understryker vad jag tidigare haft anledning att framhålla: När socialdemokraterna och moderaterna tvingas fram med sina politiska alternativ, framstår regeringens politik som väl avvägd. Socialdemokraterna har tidigare i ett väsentligt avseende visat att de varit beredda att ta ansvar för en stabilare samhällsekonomi. Jag tänker på den socialdemokratiska medverkan i marginalskatteuppgörelsen med centern och folkpartiet. Marginalskatteuppgörelsen kommer att ge ett aktivt bidrag till kampen mot inflationen. Skattereformen kommer också att stimulera människor till arbete, personliga satsningar och sparande. Desto mer förvånande är det att socialdemokraterna nu i andra avseenden är beredda att släppa ambitionerna på att hålla prisutvecklingen nere. Det verkar som om socialdemokraterna inte har uppmärksammat LO:s stora annonskampanj mot inflationen. Innebörden av det socialdemokratiska budgetalternativet är ju att det blir ny fart på inflationsbrasan. Jag tror inte det är det LO avser med sin kampanj. För att budgetekvationen skall gå någorlunda ihop, med tanke på alla utgiftsökningar som socialdemokraterna föreslår, tvingas man att komma med krav på skattehöjningar och avgiftshöjningar. Momsen vill man höja med2 9. Det får ett direkt genomslag på priserna. Det kommer att drabba barnfamiljerna. Den höjning av barnbidragen ni socialdemokrater föreslår räcker därför inte till för att kompensera barnfamiljerna för den momshöjning som ni vill genomföra. Det finns skäl att påminna om att socialdemokraterna i andra sammanhang gått emot angelägna reformer för barnfamiljerna. Ni försökte i höstas stoppa den föreslagna ökningen av barnbidraget för familjer med tre eller fler barn. Ni försökte också stoppa förslaget om att föräldrar, som vill ägna några år åt 3 Riksdagens protokoll 19811/82:70-71 sina barn i hemmet, skulle få tillgodoräkna sig ATP-poäng. Sådan är verkligheten bakom socialdemokraternas politik när det gäller barnfamiljerna. Regeringen och oppositionen är överens på en viktig punkt: investeringarnas betydelse när det gäller att lösa de ekonomiska problemen. En ökad produktion och export av industriprodukter förutsätter ökade investeringar i näringslivet. Men det behövs också samhällsinvesteringar. Därför har regeringen i budgeten prioriterat områden som vägar, järnvägar, forskning och teknisk utveckling. Samtidigt gäller det att välja konkreta investeringsobjekt, som är ekonomiskt rimliga och som ger avkastning på sikt. När det gäller SJ vill socialdemokraterna lägga ner stora resurser på en exklusiv järnväg Stockholm-Arlanda, som man vet aldrig kommer att löna sig. Regeringens uppfattning är att vi måste satsa resurserna på att ta igen allt det som försummades av socialdemokratiska trafikansvariga under 1960 talet och 1970-talet och satsa på en kollektivtrafik i såväl tätort som glesbygd för 1980-talet och 1990-talet. Jag vågar mig på påståendet att den socialdemokratiska satsningen inte mer än marginellt träffar den del av den svenska ekonomin som i första hand måste aktiveras, nämligen den konkurrensutsatta delen av näringslivet. Dessutom betyder era krav på skattehöjningar och höjningar av arbetsgivaravgifterna kostnadsökningar för företagen. Det blir svårare att sälja utomlands, svårare att här hemma konkurrera med importen. Vidare betyder era förslag att budgetunderskottet kommer att växa. Det leder till växande problem och prisökningar. Ni försöker framställa ert budgetunderskott som lägre än regeringens genom att bl.a. nu tillgodoräkna er ett belopp i storleksordningen 2,8 miljarder för en åtgärd som regeringen har aviserat i budgetpropositionen. Får jag säga: Det är bra om vi är överens om att lägga om rutinerna för momsuppbörd vid import. Men då sjunker ju underskottet lika mycket i regeringens budget som i er. Man kan då fråga sig vad det är för mening med att på detta sätt försöka vilseleda väljarna. När regeringen väl lagt fram sitt preciserade förslag om importmomsen, kommer det socialdemokratiska budgetunderskottet att vara större än regeringens — trots era skattehöjningar. Socialdemokraterna har ramlat just i den fälla som de sex ekonomerna varnade för i den uppmärksammade artikeln i Stockholms-Tidningen nyligen: att tro att man kan köpa sig fri från en internationell ekonomisk kris utan att genomföra helt nödvändiga åtstramningsoch besparingsåtgärder. Det socialdemokratiska budgetförslaget innebär alltså ökade statsutgifter och ökat skattetryck men likväl ökat budgetunderskott. Moderaterna å sin sida saknar inte ambitioner när det gäller att strama åt. Jag vill gärna säga att i det moderata budgetalternativet har sparandet gjorts till ett självändamål. Man kräver fortsatt nedskärning av livsmedelssubventionerna. Konsekvensen av detta blir höjda matpriser och ökad inflation. De besparingar som moderaterna föreslår på bostadssidan kommer att få ett direkt genomslag i form av ökade hyror. Det blir hyreshöjningar som då kommer ovanpå de hyreshöjningar som ändå måste ske. Och ni moderater kommer inte ifrån att era sparförslag vänder sin tunga del emot dem som har låga inkomster. Detta är fördelningspolitiskt icke godtagbart. Dessutom innebär ert sparande med ytterligare sex miljarder ett kraftigt bortfall av inhemsk efterfrågan, som i sin tur leder till ökad arbetslöshet, om man inte samtidigt vidtar åtgärder som ökar efterfrågan från vår omvärld. Jag tror inte att någon kan bestrida att det finns sådana samband. Men några sådana förslag, som skulle kompensera de bortfall i efterfrågan som deras ytterligare sparande innebär, har moderaterna inte lagt fram. Det finns ingen automatik i det förhållandet att en ökad arbetslöshet i ett land driver fram ökad efterfrågan i det landet från andra nationers sida. I de fall där man har gått denna medvetna väg har arbetslösheten visat sig bli bestående. Moderaterna säger ja till en sänkning av marginalskatterna. Men de vill inte medverka till övriga kompletterande åtgärder för att skapa större rättvisa i skatteoch avdragssystemet. Det leder till ohållbara konsekvenser. Det är en illusion att tro att det är möjligt att enbart dela ut stora skattelättnader till höginkomsttagare utan att detta utlöser kompensationskrav från övriga inkomstgrupper i nästa avtalsrörelse. Därmed är prisoch lönekarusellen åter i full gång. Detta är en situation som måste undvikas. Marginalskattesänkningarna måste kombineras med en reform på avdragssidan. Den uppfattningen delade ju ni moderater när ni hade regeringsansvaret. Nu — i opposition — har ni en annan ståndpunkt. Det är tillfredsställande att en så bred majoritet av Sveriges riksdag står bakom uppfattningen att sänkningen av marginalskatterna måste mötas med en löneanpassning från de högre inkomstgruppernas sida i nästa avtalsrörelse. Det är desto mer beklagligt, men också avslöjande, att moderaterna ställt sig vid sidan av denna stora och viktiga skattereform. Herr talman! För att Sveriges grundläggande problem skall kunna lösas under 1980-talet, är en positiv utveckling för näringslivet helt avgörande. Det innebär inte att den materiella och ekonomiska tillväxten skall premieras till vilket pris som helst. Vi måste ställa anspråk på kvaliteten i den ekonomiska tillväxten. Näringspolitiken måste underordnas övergripande krav som en god miljö, ekologisk balans och en ansvarsfull hushållning med ändliga naturresurser. En avgörande förutsättning för att en tillväxt i dessa former skall kunna komma till stånd är att vi har ett klimat i samhället som uppmuntrar människor, enskilt och i samverkan, att ta initiativ och våga satsa på framtiden. Ett sådant positivt klimat kan inte förenas med socialdemokraternas krav på kollektiva löntagarfonder. Fondsocialismen leder till att ni tar ifrån människorna möjligheten att personligen få äga andelar av produktionskapitalet. Det finns inget exempel på ett land där man genomfört socialism och där man lyckats lösa sina ekonomiska problem bättre än i Sverige eller där den ekonomiska standarden är i närheten av den standard som vi har i Sverige. Fondsocialism leder till att er maktkoncentration kommer att ersättas med en ännu värre, utan att inflytandet för den enskilde löntagaren ökar. Som Gösta Bohman refererade har förre landshövdingen, socialdemokraten Valter Åman mycket väl utvecklat detta tema i en artikel i Dagens Nyheter. Han går så långt att han framför sig ser en ”byråkratiskt styrd låtsasdemokrati för löntagarna”, om ert system genomförs. Kollektiva löntagarfonder innebär att risktagande och vilja till personliga satsningar kommer att motverkas. Herr talman! För centern är det en självklarhet att säga nej till dessa socialistiska experiment. Vi slår vakt om en socialt och miljömässigt reglerad marknadsekonomi, som tar vara på människors vilja till initiativ. Med den decentralistiska grundsyn centern står för är det naturligt att vi anser att de grundläggande näringspolitiska problemen måste få en helt annan lösning. Det är nödvändigt att en förnyelse av svenskt näringsliv kan ske underifrån, genom att människor i ökad utsträckning är beredda att satsa på att starta nya företag. Nyföretagandet i Sverige har alltför länge legat på en otillfredsställande låg nivå. Regeringen har under den gångna femårsperioden aktivt satsat på att förbättra villkoren för de mindre och medelstora företagen. Under våren kommer vi att presentera en ny småföretagsproposition. Det blir en ny viktig grundsten i en aktiv decentralistisk näringspolitik. Marginalskattereformen kommer att underlätta för egenföretagare att generera eget kapital. Näringslivets resurser måste spridas över hela landet. Det ställer krav på en aktiv regionalpolitik. Om sysselsättningen långsiktigt skall kunna tryggas, måste det finnas många företag i olika branscher i varje region. Regeringen kommer under våren att lägga fram en ny regionalpolitisk proposition, för att följa upp tidigare satsningar. Ett annat viktigt inslag i näringspolitiken måste vara att åtgärder genomförs för att verkligen reellt öka människors delaktighet i produktionskapitalet. En breddning av aktiesparandet är en viktig väg. De initiativ som här tagits av regeringen har hittills varit mycket framgångsrika. Det är genom en heltäckande politik av detta slag som det svenska näringslivet kan förnyas och utvecklas. Med en sådan politik kan vi motverka maktkoncentrationen och stärka inflytandet för de enskilda människorna. Det är en decentralistisk näringspolitik. Det är raka motsatsen till den filosofi som ligger bakom fondsocialismen. Denna decentralistiska grundsyn kommer centern att aktivt arbeta för. Vi har på område efter område kunnat flytta fram positionerna. Regeringen fattade i början av året beslut om ett antal kommundelningar.

Inte mindre än drygt ett femtiotal kommuner runt om i landet förbereder nu sådana försök. Olof Palme tog i sitt huvudanförande upp frågan om förändringar i sjukförsäkringen av innebörd att man inför någon form av självrisk också i det försäkringssystemet. Självrisk har blivit allt vanligare i alla typer av försäkringar. Men det är icke så som Olof Palme försöker beskriva det. Det var för oss i centern en självklarhet att se till att de skillnader som fanns mellan privatanställda tjänstemän och statligt och kommunalt anställda å den ena sidan och kollektivanställda och egenföretagare å den andra sidan togs bort. Den förra gruppen hade — genom avtal — rätt till sjukersättning den första sjukdagen, under det att de som bara hade sjukförsäkring hade tre karensdagar. Det var således en klar rättviseåtgärd.

Det är en riktig och avgörande princip. Då är nästa fråga: Varför umgås regeringen över huvud med planer på att göra denna förändring? Jag vet att det i den offentliga debatten ofta talas om missbruk av sjukförsäkringen. Jag tror att det i vissa fall förekommer missbruk i det här avseendet, liksom i de flesta andra fall där vi har regler. Men det är inte det viktiga skälet. Vad är det vi står inför? Vi kan studera befolkningssammansättningen. Vi kommer då att finna att antalet pensionärer kommer att öka, absolut och relativt. Av det följer att behoven av åldringsvård och långtidsvård kommer att bli större, eftersom det i det avseendet finns ett samband med ålderspyramiden. Om samhället skall kunna vidmakthålla den omsorg och den vård som vi i dag har, kommer det att krävas nya resurser. Det gäller även om vi diskuterar vårdformerna och inte alltid går in för institutionsvård utan försöker ordna med t.ex. mer vård i hemmet. Det kommer att kräva ett betydande tillskott av resurser som då skulle få tas ut antingen i form av skatter eller i form av avgifter. Det här är ett faktum som ingen av oss kommer förbi. Det är en annan sak som vi också ständigt måste hålla i minnet. I en situation då vi är i behov av omsorg och vård varje dag — på den höga ålderns dagar eller när vi blir långvarigt sjuka — kan ingen människa klara sig på egen hand. Då är vi i ett absolut behov av samhällets vård och omsorg. Ställ det mot de möjligheter du och jag och alla andra har vid de tillfällen vi blir sjuka under vår aktiva tid i arbetslivet.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 Låt oss samtidigt utforma detta självriskssystem så att — om vi väljer lösningen med karensdagar — vi endast behöver bära ett begränsat antal karensdagar. Allergiker och andra som är olyckliga nog att behöva sjukskriva sig många gånger på ett år skall inte behöva bära mer än ett visst antal karensdagar. Nog tror jag att de allra flesta i landet är beredda att göra den avvägning jag försökt ge uttryck åt. Under vår aktiva period skall vi vara beredda att ta en viss självrisk i sjukförsäkringen för att på det viset aktivt medverka till att vården och omsorgen kan fungera i de livets skiften och skeden när vi absolut behöver den. Gör nu inte detta, Olof Palme, till en fråga om klasslagstiftning, utan medverka i stället aktivt till att vi får ett system som är rättvist och som inte gör skillnad mellan offentliganställda och privatanställda tjänstemän och kollektivavtalsanställda. Herr talman! Att åstadkomma stabilitet i den svenska samhällsekonomin är och förblir huvuduppgiften för riksdag och regering. Jag upprepar än en gång att vi är på rätt väg. Det är en anda av tillförsikt som måste prägla debatten om Sveriges ekonomiska framtid. Det är genom att se till de positiva utvecklingsmöjligheter som verkligen finns i den svenska ekonomin, genom att ta till vara möjligheterna till breda samverkanslösningar som den bästa grunden kan läggas för att föra Sverige ut ur krisen.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin uppmanade mig att se på omvärlden. Det är just det vi har gjort. Då konstaterar vi att under de sex åren med borgerlig regering har det gått avsevärt sämre i Sverige än i andra länder. Det är det som är det allvarliga. Under de sex första åren av 1970-talet var inflationen lägre i Sverige än i omvärlden. Under den borgerliga tiden var inflationen 7 Yo högre än genomsnittet. Under vår tid av 1970-talet var tillväxten 2,4 70 per år, och det var inte särskilt bra. Nu har tillväxten varit mindre än 1 96 per år, i Europa totalt har den varit 2,4 26. Det finns inget land i Europa där de offentliga finanserna har försämrats så katastrofalt under denna tid som i Sverige, icke något land där budgetunderskottet utgör så stor del av BNP. Det finns intet land där det produktiva sparandet har sjunkit så snabbt som i Sverige — från 15 9 till 5 26. Det kommer vi att få slita länge med. Det sedvanliga belåtenhetstricket är att ta något kvartal här och där och säga att det var bra, vi är på rätt väg och kurvorna visar uppåt. Men vi har ju facit. Nu vet vi— jag beklagar att behöva säga det — att jämfört med andra länder har de borgerliga regeringarna gjort sig skyldiga till vanvård av den svenska ekonomin. Därför är vi sämre ställda än omvärlden. Och det får vi lida länge för. Den enda bastion vi har haft, de gamla traditionerna för sysselsättningen, brister nu även den. Jag kommer tillbaka till detta. Sedan sade Thorbjörn Fälldin att vi måste hålla vårt kostnadsläge under kontroll. Självfallet. De borgerliga regeringarna devalverade ett antal gånger 1977. De devalveringarna misslyckades, det var en helt misslyckad politik. Belägget för det är helt enkelt att man tvingades devalvera igen. Då får man kortsiktigt en bra effekt. Men sedan beror det helt på löneutvecklingen hur det kommer att gå. Vi har sagt att regeringen på sämsta möjliga sätt förbereder den kommande avtalsuppgörelsen genom sina försök att pressa standarden ytterligare för löntagarna genom att försämra sjukförsäkringen, genom att försämra arbetslöshetsförsäkringen och genom att svikta i skyddet för sysselsättningen. Thorbjörn Fälldin säger: Ni kan väl godta försämrad sjukförsäkring. Det skall gälla alla grupper. Det måste betyda att regeringen med lagstiftning tvingas ingripa mot tjänstemännens avtal om sjuklön. Detta har SIF, TCO m.fl. sagt är ett ingrepp i den fria avtalsrätten som de inte godtar. Tänker ni tillgripa sådan lagstiftning? Är det det Ola Ullsten planerar? Bristen på konsekvens gör att man över huvud taget inte har talat med löntagarna om detta förslag. Man försöker driva igenom ett diktat, som man omedelbart får igen i form av krav i avtalsrörelsen. Då måste ju löntagarna kompensera sig, och så får vi en ny misslyckad devalvering. För att skyla sitt svikna löfte till pensionärerna och sina försök att riva upp sjukförsäkringen för arbetarna höll Thorbjörn Fälldin ett känslomättat inlägg där han säger att vi får avstå från detta för att kunna betala långvården för några andra. Det är inte sant. De pengarna använder ni för att subventionera aktieägarna. De inkomsterna går till att dela ut helt och hållet orimliga subventioner, som uppgår till ungefär liknande belopp, till framför allt de stora aktieägarna, till att subventionera de stora skogsägarna, till att låta de stora fastighetsägarna leva i orubbat bo. Låt vara att ni verkligen använde pengarna till de utsatta grupperna, men ni använder dem för att berika de välbeställda. Det finns en oerhörd reaktion hos människorna mot detta. Slutligen: Thorbjörn Fälldins belåtenhet med sysselsättningen kan jag icke dela. I dag, den 3 februari 1982, har vi sannolikt en högre arbetslöshet än vi haft någonsin sedan en modern arbetslöshetsstatistik infördes. Den slår oerhört hårt mot ungdomarna, den slår hårt mot stora regioner i vårt land. Och statsministern uttrycker belåtenhet och uppvisar en total avsaknad av åtgärder till stöd för sysselsättningen! Vi socialdemokrater kommer att satsa på social rättvisa och rätt till arbete.

Herr talman! Statsministern drog i sitt anförande en besynnerlig slutsats. Han sade att ”när socialdemokraterna och moderaterna tvingas fram med sina politiska alternativ, så framstår regeringens politik som väl avvägd”. Det skulle alltså innebära att regeringen står för något slags mittpunktspolitik, som flyter alltefter de ståndpunkter som socialdemokraterna och vi har. Går socialdemokraterna åt vänster, flyttar sig mitten åt vänster, går vi åt höger, så åker mittenpartierna mer åt höger. Ni har väl i alla fall en klart självständig linje i er politiska betraktelse, hoppas jag. Thorbjörn Fälldin tyckte illa om att vi vill sänka subventionerna för mat och hyror. Men även regeringen har tagit steg i den riktningen och kommer, om den får sitta kvar, att tvingas fortsätta med detta. För det är en riktig väg att gå. Det kan inte vara rimligt i det ekonomiska läge vari Sverige befinner sig att subventionera ”rika” människors hyror och ”rika” människors mjölkdrickning och fläskätning. Skall vi subventionera mat och hyror, och det kan behövas, skall det vara för dem som verkligen behöver det — för de stora barnfamiljerna och för andra som har det besvärligt — men inte för människor som har råd att själva betala maten. Vi skall också ha klart för oss att hyrorna och livsmedlen betalar vi dels direkt genom priset, dels via våra skatter men dels också som andelsägare i en växande skuldbörda. Vi tvingas betala detta hur vi än bär oss åt. Men räkningen blir högre och konsekvenserna blir allvarligare ju längre vi väntar med åtgärder för att stoppa subventionskarusellen. Det är en rundgång som inte är förenlig med Sveriges ekonomiska situation. Och det kan inte vara rimligt att de subventioner som jag får på min mat och min hyra skall leda till att mina barn får en ökad skuldbörda i framtiden. Sparandet är för oss inget självändamål, och det vet Thorbjörn Fälldin. Vi har följt den målsättning som trepartiregeringen själv uppställde för snart ett år sedan och som Thorbjörn Fälldin lovade att ställa sig bakom i samband med regeringskrisen i våras. Det är den målsättning som fastslogs av riksdagen i höstas — att man för nästa budgetår skulle spara minst tolv miljarder kronor i utgiftsneddragningar. Vi har alltså gjort det som regeringen borde ha gjort, om regeringen hade orkat. Det kan man inte kalla för självändamål. Vi vill inte öka budgetunderskottet. Regeringen ökar budgetunderskottet genom sin underlåtenhet. Vi vill inte öka utlandsupplåningen. Regeringen ökar den genom att inte följa det beslut som riksdagen tog. Sedan skatterna. Thorbjörn Fälldin antydde att vi inte ville ha rättvisa i skattesystemet. Läs remissvaren över skatteuppgörelsen med socialdemokraterna, där man kritiserar bristen på rättssäkerhet, där man kritiserar bristen på rättvisa, där man talar om ökat krångel och ökad svåröverskådlighet! Det var precis detta som vi varnade för i samband med diskussionerna om skatteuppgörelsen förra våren. Ni var beredda att diskutera avdragen, sade Thorbjörn Fälldin nyss. Ja, vi var beredda att diskutera avdragen som ett led i ett paket till en skatteuppgörelse som motsvarade kraven på rättssäkerhet, rättvisa, minskat krångel — ett förslag som skulle få fart på den svenska ekonomin. Det var vi beredda att diskutera. Däremot sade vi bestämt nej till Kleppemodellen, och det gjorde också den dåvarande regeringen i sak när frågan diskuterades, även om den var beredd att kosta på sig en utredning. Vi har inte gått emot en löneanpassning till en marginalskattesänkning. Tvärtom. Jag vill gärna erinra mina förutvarande regeringskolleger om att när vi förhandlade med SACO och PTK om det ursprungliga förslaget, det som vi var överens om den 3 februari, förklarade både SACO, PTK och TCO att de skulle se till att det blev en löneanpassning om vi genomförde det förslaget. Sedan fördröjdes det som bekant avsevärt — ett helt år — genom skatteuppgörelsen. Vi är alltså ingalunda emot en löneanpassning. Det hette hela hösten i uttalanden från regeringshåll, i tidningsartiklar och på annat håll, att vi moderater drev en ”vettlös kampanj” — man använde ibland mycket hårdare ord — mot skatteuppgörelsen, när vi påvisade de bristfälligheter och de tokigheter som skatteuppgörelsen, om den förverkli gades, måste leda till. Nu har vi genom remissyttranden från myndigheter som är helt oberoende och helt objektiva och från tunga organisationer fått bekräftelse på att vår kritik var riktig. Om statsministern läser remissyttrandena ordentligt kan han sedan inte komma och säga att den informationskampanj som vi bedrev i höstas var vettlös. Den var i allra högsta grad sakligt betingad. Eftersom det finns en organisation som troligen står statsministern närmare än andra organisationer, nämligen Lantbruksförbundet, vill jag uppmana statsministern att noga läsa dess skattedelegations uttalande. Det är som det bör vara hövligt och modest i formen, men i sak är det utomordentligt kritiskt. Och jag tror att statsministern drar sig för att kalla dess kritik för vettlös.

Herr talman! Både Olof Palme och Lars Werner tog upp arbetslösheten häri Sverige. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att den är hög. Det är därför som regeringen gör så medvetna insatser för att få bukt med den.

Så hög har den aldrig varit efter 1976. Glöm inte det, Olof Palme! Glöm inte att göra en internationell jämförelse! Hur hög var arbetslösheten ute i Europa när arbetslösheten i Sverige var 3,5 94? Sedan till Lars Werner: Hur känns det egentligen att stå och säga att vi medvetet driver fram en arbetslöshet? Är det Lars Werners uppfattning att hans partivän i Finland, som är direkt ansvarig för sysselsättningen där, medvetet driver fram en arbetslöshet, som där har kommit uppi6 26? Rensa bort den typen av argumentation, Lars Werner, och låt oss i stället resonera om den verklighet som ligger bakom detta att vi har problem med sysselsättningen i Sverige! Låt oss — och det gäller politiker i alla partier — acceptera några saker som är helt grundläggande. Vi måste ha koll på kostnadsutvecklingen i Sverige. Det är därför som jag tycker att Olof Palmes argumentation är poänglös. Inflationen har bevisligen gått ner kraftigt under 1981. Vi har goda förutsättningar att komma vidare. I det läget lägger socialdemokraterna fram ett budgetalternativ som bevisligen driver upp inflationen igen. En annan sak som vi måste acceptera är att svenskt näringsliv utöver konkurrenskraft också måste tillåtas ha en god lönsamhet. Det är i sin tur avgörande för att investeringarna skall komma i gång. Sedan gör ni socialdemokrater ett stort nummer av att vi har skattestimulerat det sparande som tar sig uttryck i aktiesparande. Uppriktigt sagt tycker jag att också ni socialdemokrater med tillfredsställelse borde notera att förtroendet för svenskt näringsliv har blivit sådant att kurserna något så när relateras till gällande räntenivå osv. Det skall inte vara sämre för den enskilde att spara i aktier än i annat sparande. Hur skulle det kunna bli några investeringar, om man inte hade lönsamhet, om man inte kunde gå ut och be om mera kapital? Ni gör ett stort nummer av att detta kostar statskassan pengar. Men hur mycket pengar skulle era löntagarfonder kosta statskassan? Människor skulle då avstå ett eljest möjligt kontantlöneutrymme, som skulle gå över till fonderna, utan att varken stat eller kommun fick några skatter på dessa belopp. Räkna på det, innan ni förfasar er. Olof Palme tog upp pensionärerna, och det är bra. Detta är just ett område där regeringens insatser för de mest utsatta grupperna i samhället har kommit till praktiskt uttryck. Låt oss se på den faktiska utvecklingen sedan 1976. De sämst ställda pensionärerna, som har bara folkpension och pensionstillskott, har fått en real förstärkning av sin köpkraft med 18 26 under de här åren. Det är mera än någon annan jämförbar samhällsgrupp har fått. År 1976, Olof Palme, hade en vanlig folkpensionär 43 96 av en industriarbetares standard. I fjol hade siffran höjts till 55 20. Det har alltså skett en klar utjämning av inkomstklyftorna. Och det är ju en följd av att regeringen medvetet har satsat på de sämst ställda pensionärerna, genom att vi flera gånger har gått in med höjda pensionstillskott. Även i år föreslår vi ett ytterligare pensionstillskott från den 1 juli. Men också pensionärer med full ATP har haft en förmånligare standardutveckling än de stora löntagargrupperna under den här femårsperioden. Där rör det sig ändå om pensionärer med mycket höga inkomster, kanske 70 000-80 000 kr. om året. Ni socialdemokrater har försökt driva en våldsam missnöjespropaganda om pensionärerna. Låt mig direkt säga: Det kan inte bli så lätt att fortsätta med det, när fakta ligger på bordet. Och faktum är att knappast någon grupp har haft en så god standardutveckling under de senaste fem åren som pensionärerna. Jag vill säga några ord också till Gösta Bohman. Jag konstaterar följande: Regeringen lägger fram sina förslag om den ekonomiska politiken. Därefter väntar vi på att få ta del av oppositionens förslag, och vi noterar sedan hur socialdemokraternas förslag ser ut och hur moderaternas förslag ser ut — jag konstaterar att när man väger ihop detta, så måste mittenpolitiken framstå som mycket välbalanserad. Gösta Bohman ger sig då på konststycket att säga att vi skulle försöka att anpassa oss så att vi ligger mellan dessa båda ytterligheter. Men glöm inte, Gösta Bohman, att det ju är vi som går ut först. I förhållande till vårt förslag har sedan oppositionen grupperat sig som den gjort. Vi har sparat 12 miljarder kronor per helår. I trepartiregeringen skrev vi tillsammans i den reviderade finansplanen, där detta mål fastställdes, att när budgetarbetet slutligen skulle göras, så skulle man ta hänsyn till konjunktur och annat. Nu är vi ense om att vi får en konjunkturuppgång senare än vad man bedömde t.ex. tidigt i höstas. Därför är det rätt att något förskjuta effekten i tiden. Regeringen klarar tolvmiljarderssparmålet. Vi är trogna mot allt vad som skrevs i den reviderade finansplanen. Mittenregeringen står alltså fast vid det program som den var med om att utfärda på våren, när den reviderade finansplanen lades fram. Men, Gösta Bohman, vilka effekter får ert budgetförslag? Förslaget att spara ytterligare 6 miljarder leder ju till ett bortfall när det gäller efterfrågan i Sverige. Det kommer ju automatiskt ingen efterfrågan från utlandet. Ni lämnar inga förslag som skulle öka efterfrågan från utlandet. Detta leder till ökad arbetslöshet. I länder där man har gått den vägen har det ju visat sig att arbetslösheten ligger kvar. Det är balansgången mellan åtstramning å ena sidan och åtgärder för att få i gång den ekonomiska aktiviteten inom framför allt det konkurrensutsatta näringslivet å den andra som är så svår, om man inte vill riskera att få en ökad arbetslöshet. Så till frågan om skatterna. Gösta Bohman kommer inte ifrån att vi var ense om att gå till socialdemokraterna, och vi hade då beskrivit ett avdragssystem, som uppgörelsen med socialdemokraterna i allt väsentligt bygger på. Att ni lämnade regeringen berodde på att inte marginalskattelättnaden inträdde redan detta år. Därefter har ni fört en kampanj om först villaägarna och nu senast finansieringen.

Herr talman! Innan statsministern fick ordet så var det här ju i huvudsak de stora oppositionselefanternas dans. Det var inte precis någon gracil dans, och det var inte heller någon dans där paret tog särskilt många steg i takt. Gösta Bohman ville som vanligt framställa sig som den svenska politikens stora ansvarskännare. Ingen skall säga annat än att han gör det skickligt. Det låter nästan som om han menar vad han säger, och möjligen gör han det också. Men han handlar inte så. I själva verket har moderaterna — och på den punkten tvingas jag hålla med Olof Palme — alltid varit överbudens mästare i svensk politik. När det gällt överbud om skattesänkningar har man varit oöverträffad, i varje fall under de tider man varit i opposition; i regeringsställning har man tvingats acceptera ekonomiska realiteter och därmed också tvingats ligga lågt med sina skattesänkningslöften. När det gäller överbud i sparförslag är man minst lika bra. Summan av det hela blir dess värre att man klarar uppgiften att också vara mästare i överbud när det gäller att åstadkomma budgetunderskott. Så var det faktiskt under jämviktsriksdagens dagar. När vi andra tog på oss den inte alltför tacksamma uppgiften att föra en samförståndspolitik, därför att samförstånd var den enda möjligheten för att det här landet över huvud taget skulle styras, då valde moderaterna i stället att ställa sig vid sidan och dela ut löften. Åtta miljarder skulle underskottet i statens affärer i helårseffekt ha ökat enligt den tidens moderatpolitik. Så var det också under folkpartiregeringens tid. Att banta budgetunderskottet var inte något självändamål, sade man rent av. Däremot var skattesänkningar det. Samtidigt drog man sig inte ett ögonblick för att anklaga folkpartiregeringen för att den förde en alltför expansiv politik. I dag gör man ett lika stort nummer av att man bättre än regeringen förstår vad en stram finanspolitik kräver. Förvisso redovisar man höga siffror i sina kolumner över besparingar. Ingenting känns tydligen för svårt att spara på när det är rådslag i den moderata gruppen. Sjukförsäkringsförmånerna, som vi dess värre också måste begränsa, vill man begränsa ännu mer. När det gäller bostadssubventionerna, som vi också något måste begränsa, vill man hugga för sig ännu mer, helt i glömska av hur man protesterat mot de ytterst marginella kostnadshöjningarna för ytterst få som avdragsbegränsningarna i skatteuppgörelsen innebär. Livsmedelssubventionerna vill man också ta mer av, obekymrad om effekterna för de barnfamiljer som man i andra sammanhang talar så varmt för. Människorna i de fattiga länderna, som för sin överlevnad är beroende av bistånd från oss som är rika, skall också enligt den rättvisefilosofi som är moderaternas ha sin beskärda del av svångremspolitiken. Eftersom man samtidigt, som jag sade, är lika frikostig med skattesänkningslöften som man alltid varit i varje finanspolitiskt läge, så är det ju bara prati själva verket att man med denna hårdhänthet när det gäller besparingar skulle åstadkomma bättre statsfinanser för Sverige än vad regeringen kan göra. Det har ju inte så stor betydelse av vilket skäl som statsfinanserna blir dåliga, om det beror på för små inkomster eller om det beror på för stora utgifter. Effekterna på sysselsättningen, på investeringstakten, på bytesbalansen och på välfärdspolitiken över huvud taget blir ungefär desamma oavsett vad som skapar de försämrade statsfinanserna, dvs. förödande. Till detta kommer det som statsministern nyss utvecklade: effekten på sysselsättningen av den för hårda åtstramningspolitik som moderaterna rekommenderar. Man kan inte utan vidare sänka efterfrågan så att det motsvarar 6 miljarder utan att detta får konsekvenser för sysselsättningen. Men Gösta Bohman antydde ju i sitt inlägg att det kanske ändå inte var så noga med sysselsättningen, i varje fall inte övergångsvis. Den socialdemokratiska elefanten har valt en annan koreografi. Medan moderaterna sänker både skatter och statsutgifter vill socialdemokraterna höja både skatter och statsutgifter. Men det är inte bra att göra det. Att höja momsen är att göra det dyrare för människorna att leva. Och skattehöjningar är över huvud taget ingen framgångsväg för att bota obalansen i den svenska ekonomin. Socialdemokratiska ekonomer inser det och har vältaligt utvecklat det i mycket utförliga skrifter. Och man vill gärna fråga sig: Varför tränger denna visdom aldrig upp till den socialdemokratiska partiledningen? Att höja utgifterna är heller inte bra. Vi skall stå fast vid våra löften till pensionärer och andra grupper, säger Olof Palme. Ingen grupp skall vara undantagen, vare sig den är liten eller stor, fattig eller rik. Löntagare, pensionärer, barnfamiljer, offentliganställda, alla skall skyddas. Meninte heller det går, Olof Palme. Om allt det som vi sagt oss kunna göra i tider med en jämn ekonomisk tillväxt i Sverige och med ett helt annat ekonomiskt klimat ute i världen skall kallas löften, då måste vi i dag ha modet att svika dessa löften.

Också denna sanning finns på pränt i ert eget ekonomiska krisprogram, uppenbarligen i hög grad påverkat av de sex ekonomerna. Varför inte ta och läsa det? Regeringen har, fru talman, valt en smalare, backigare och förvisso blåsigare väg än oppositionen. Vi lovar inga skattesänkningar, eftersom vi vet att vi inte klarar att genomföra några stora sådana. Vi lovar inte heller att avstå från kännbara besparingar också på angelägna områden, där ingreppen svider svårt både för dem som drabbas och för dem som tvingas göra ingreppen. Det har blivit sämre i Sverige sedan 1976, säger Olof Palme och vill uppenbarligen i varje fall ge sken av att skulden för detta helt och hållet faller på de borgerliga regeringarna. Det har blivit sämre i hela världen, Olof Palme —i alla länder oberoende av regering, i alla industriländer oberoende av om de haft borgerliga eller socialdemokratiska regeringar, i alla u-länder, i varje fall alla u-länder utan olja. Men i jämförelse med nästan alla länder har det blivit mindre dåligt i Sverige, trots att Olof Palme hela tiden varit i opposition.